Herr talman! Jörgen Warborn har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att kompensera för de negativa effekter som en skatt på finansiell verksamhet kan få för landsbygdens utveckling. Han har även frågat mig om jag och regeringen överväger andra lösningar än en skatt på lönekostnader. Som jag tidigare svarat Jörgen Warborn under hösten är jobb och hållbar tillväxt två fundamentala faktorer för att människor ska kunna bo och verka på landsbygden. Regeringen arbetar aktivt för att skapa möjligheter och förutsättningar för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, bland annat inom landsbygdsprogrammet, som genom till exempel investeringsstöd för landsbygdsföretag, stöd till kommersiell service och stöd för bredbandsutbyggnad ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag. Jag vill se en positiv utveckling på landsbygden, för företagen och för de kvinnor och män som bor och arbetar där. Politiken och dess insatser ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. Utredningen om skatt på finanssektorn lämnade sitt betänkande Skatt på finansiell verksamhet i november 2016. Betänkandet har på sedvanligt sätt därefter skickats ut på remiss. Remisstiden går ut den 15 februari 2017. Ärendet kommer sedan att beredas vidare inom Regeringskansliet. Jag avser inte att föregripa denna beredning. Avsikten är dock att på ett eller annat sätt införa bankskatt. Jag vill påminna Jörgen Warborn om att hans parti i budgetmotionen för 2017 framhåller att skatteuttaget på den finansiella sektorn bör öka och att en utgångspunkt bör vara en viss höjning av just de sociala avgifterna.

Herr talman! Jag vill börja med att påpeka att det finns en skillnad mellan Jörgen Warborn och mig. Vi från regeringens sida har tagit ställning för att vi vill ha en bankskatt. Vi har däremot inte tagit ställning till hur denna bankskatt ska utformas. Vi har inte sagt att vi tycker att den ska vara på just socialavgifter. Detta skiljer mig från Jörgen Warborn och Moderaterna, som tydligt i Sveriges riksdag har lagt fram förslag om att den finansiella skatten på banker ska tas ut just på sociala avgifter. Den fråga som Jörgen Warborn ställer - om det här ett bra sätt att ta ut skatten på - borde han kanske egentligen ställa till sig själv eller till Ulf Kristersson. Vi har fått utredningen på regeringens bord. Den är nu ute på remiss. Vi kommer naturligtvis att titta på alla de synpunkter som kommer in från remissinstanserna. Sedan kommer vi att bestämma hur vi ska gå vidare med frågan. Jag ser också, precis som Jörgen Warborn verkar ha upptäckt nu, att det kan vara problem med att ta ut skatten på just sociala avgifter. Det kanske är en av anledningarna till att regeringen inte har tagit ställning till just detta förslag. Det skulle självklart vara intressant att se om det går att ta ut skatten på andra sätt. Det kommer naturligtvis också att vara intressant att se vilka idéer remissinstanserna kan ha på området. Därefter kommer vi att ta ställning. Egentligen är det kanske mest intressant att höra vad Jörgen Warborn säger i frågan. Han måste ju även i oktober ha varit medveten om de eventuellt negativa effekter som finns av att ta ut skatten på just sociala avgifter. Vad är det för problem med att ta ut skatten på det sätt som har uppkommit i debatten som Jörgen Warborn inte kände till i oktober? Jag är också intresserad av att få veta hur många av de olika förslag som fanns i den moderata budgetmotionen som inte längre är aktuella. Moderaterna har nu ändrat sig i den här frågan, och jag vet att ni har ändrat er om försvaret. Hur många andra frågor är det som Moderaterna har ändrat uppfattning i under den senaste månaden? Det är bara för lite drygt en månad sedan som Jörgen Warborn tryckte på "ja" för just den moderata budgetmotionen.

Herr talman! Jag använder ordet bankskatt för att vi har gått till val på bankskatt. Det är det vi har begärt väljarnas mandat för att införa. Vi hade en annan utformning i det första förslaget än det som finns i denna utredning och som är ett mycket bredare förslag. Det argument som utredningen lutar sig mot är att de vill beskatta all den verksamhet som är undantagen från moms. Jag använder ordet bankskatt eftersom det är precis det vi har gått till val på. Det är det som har varit vår önskan. Det gäller också att hitta en utformning som är förenlig med olika regelverk, inte minst EU:s statsstödsregler. Regeringen avvaktar nu alla remissvar i frågan. Sedan kommer vi att arbeta vidare och komma med besked om hur vi avser att gå vidare. Jörgen Warborn är bekymrad över möjligheterna att bedriva bankverksamhet i glesbygd. Det gläder mig oerhört mycket. När Moderaterna satt i regeringsställning ville de nämligen avskaffa det gruppundantag som finns för en del verksamheter. Det hade inneburit en omfattande ökad beskattning just för bankverksamhet som drivs ute i glesbygd, nämligen på sparbankerna. Jag hoppas verkligen att Moderaterna har besinnat sig och inte längre vill ta bort det gruppundantaget, som de ville göra i regeringsställning. Vi lyckades nämligen stoppa det. Det hade varit ett dråpslag mot alla sparbanker runt om i landet. Jag tackar för det fall Moderaterna har ändrat uppfattning och numera också bryr sig om möjligheterna för sparbanker att driva verksamhet runtom i landet. Det är oerhört viktigt för finansieringen, inte minst av de lokala företag som finns i hela Sverige.

Herr talman! Det stora hotet mot banker i glesbygd har vi lyckats undanröja genom att stoppa Moderaternas förslag om att ta bort gruppundantaget för moms. Vi kommer att återkomma med hur ska gå vidare med förslaget. Det är viktigt att vi analyserar alla de synpunkter som kommer in via remissinstanserna. Jag och Jörgen Warborn har tidigare i dag diskuterat att det är viktigt att vi tar in alla synpunkter som kommer in, så att vi kan göra ordentliga konsekvensanalyser av våra förslag. Vi kommer att analysera dem noggrant och därefter återkomma med besked om hur vi ska gå vidare. Regeringens ambition är mycket tydlig. Vi vill införa någon form av bankskatt. Exakt hur den ska utformas kommer vi att återkomma med. Svar på interpellationer